Herr talman! Maria Malmer Stenergard har frågat finansministern om riksdagsledamöter bör få tillgång till de beräkningar som enligt henne ligger till grund för regeringens beslut om fördelning av medel till kommuner och landsting med anledning av migrationsuppgörelsen samt hur riksdagen ska kunna utöva sin kontrollmakt fullt ut om beräkningarna inte lämnas ut. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationen. Regeringen har i propositionen Extra ändringsbudget för 2015 föreslagit ett tillfälligt stöd till kommuner och landsting med anledning av flyktingkrisen. Medlen ska fördelas enligt principer som regeringen och allianspartierna kommit överens om och som presenterats i propositionen. Inom Regeringskansliet har en preliminär fördelning av medel mellan kommuner och mellan landsting räknats fram. Regeringen har inte tagit ställning till denna beräkning. Den preliminära fördelningen har publicerats på regeringens webbsida. Regeringskansliet har vid flera tillfällen lämnat information om tillvägagångssättet för att ta fram beräkningarna på frågor från enskilda kommuner, Sveriges Kommuner och Landsting och riksdagens utredningstjänst. Regeringskansliet har också lämnat besked om vilken statistik som legat till grund för beräkningarna. Flera personer, däribland Maria Malmer Stenergard, har begärt att få ut beräkningarna för den preliminära fördelningen. Den tjänsteman som tagit ställning till dessa framställningar har bedömt att beräkningarna inte återfinns i några allmänna handlingar. Maria Malmer Stenergard har begärt att det ansvariga statsrådet ska pröva det besked som hon erhållit i denna fråga. Jag vill inte föregå prövningen av hennes begäran men kan konstatera att enskilda riksdagsledamöter har samma möjligheter som allmänheten i övrigt att ta del av allmänna handlingar. Regeringen har i den ovan nämnda propositionen lämnat den information som utifrån ansvarsfördelningen mellan riksdagen och regeringen ansetts behövlig. Varken regeringen eller Regeringskansliet har erhållit någon begäran om ytterligare information från finansutskottet, som ansvarat för riksdagens beredning av propositionen. Utskottet har i sitt betänkande föreslagit att riksdagen beslutar i enlighet med regeringens förslag . Om riksdagen beslutar i enlighet med förslaget kommer regeringen att besluta om tilldelningen av medel till kommuner och landsting.

Herr talman! Jag tackar ministern för svaret, även om det egentligen väcker mer frågor än det ger svar. I propositionen Extra ändringsbudget för 2015 har man på ett mycket överskådligt sätt redogjort för den tänkta fördelningen av medel till kommuner och landsting. Det står bara följande: "Vid fördelningen av medel mellan kommunerna kommer antalet asylsökande och nyanlända i en kommun samt fördelningen mellan barn och vuxna i relation till kommunens befolkningstal att beaktas." Jag vill börja med att framhålla att det stämmer att regeringen och allianspartierna har kommit överens om principerna för fördelningen av det tillfälliga stödet till kommuner och landsting. Därför har vi också bifallit propositionen i finansutskottet. Det är viktigt att kommunerna nu får förstärkning så att de bättre kan mäkta med de utmaningar de står inför på många plan. Jag utgår också från att regeringen faktiskt har fördelat enligt gällande principer. Jag tycker dock ändå att det är centralt att riksdagsledamöter, kommunföreträdare och medborgare får insyn i och kan granska den faktiska fördelningen för att se att den har skett i överensstämmelse med vår uppgörelse samt att man iakttar en likabehandlingsprincip mellan kommunerna. Det är inte bara jag som har reagerat, utan det har även kommunföreträdare och medborgare gjort. De känner stor frustration över att de inte kan jämföra i beräkningarna. Inte minst gäller det min hemkommun Kristianstad. Herr talman! Precis som ministern skriver i sitt svar har jag hos regeringen också formellt begärt att få ut beräkningarna. Ansvarig tjänsteman har gjort bedömningen att det utgör arbetsmaterial och att det därför inte finns någon sådan handling att ta del av. Hon har hänvisat till ansvarigt statsråd för beslut i ärendet, och ett sådant beslut har jag begärt. Vem ansvarigt statsråd är vet jag inte än. Man kan konstatera att bedömningen av om handlingen kan lämnas ut inte är alldeles solklar. Jag begärde detta för över en vecka sedan, och jag har fortfarande inte fått något svar. Enligt vad jag själv fick lära mig ganska tidigt när jag jobbade som statstjänsteman skulle nog JO ha synpunkter på en sådan handläggningstid. Jag har ställt interpellationen till finansministern, men det är civilministern som besvarar den med hänvisning till hur regeringen fördelar sitt arbete. Då kanske man skulle kunna utgå ifrån att det också är han som är ansvarigt statsråd. Civilministern hänvisar dock till den prövning som ansvarigt statsråd ska göra när det gäller min formella begäran om utfående av allmän handling. Jag vill därför naturligtvis börja med att ställa frågan: Vem är egentligen ansvarigt statsråd?
Herr talman! Underlaget för de preliminära beräkningarna utgör än så länge enbart ett arbetsmaterial i Regeringskansliet. Ärendet kommer att avslutas först när regeringen fattar beslut om fördelningen av medel till kommunerna. Detta beslut kan fattas först när riksdagen tagit ställning till de kommuner som kollektivt ska tilldelas det tillfälliga stödet. Eftersom ärendet inte är avslutat är underlaget inte allmän handling. I egenskap av riksdagsledamot räknas Maria Malmer Stenergard formellt sett som en enskild individ, och hon kan inte begära ut underlaget för riksdagens räkning. Eftersom underlaget inte är en allmän handling ska det inte lämnas ut till henne. Maria Malmer Stenergard har precis som hon sa begärt att få frågan om utlämnande av underlaget prövad av regeringen, och regeringen kommer att behandla den begäran i sedvanlig ordning. Det ska dock sägas att när ärendet om fördelningen avslutas kommer handlingarna i ärendet att bli allmänna, i enlighet med lagstiftningen. Då ska tjänstemannen i Regeringskansliet också ta ställning till vilka minnesanteckningar och underlag som ska arkiveras och därmed bli del av allmänna handlingar. Avsikten är att underlaget kommer att läggas i akten och därmed bli en allmän handling. Då kommer det naturligtvis att hanteras utifrån den lagstiftning som gäller.
Herr talman! Jag försökte först via riksdagens utredningstjänst ta del av de här handlingarna men nekades till det med hänvisning till att det var arbetsmaterial. Då försökte jag även personligen, alltså som individ och inte för riksdagens räkning, att begära ut det. Nu säger ministern klart och tydligt att det här är ett arbetsmaterial. Det är då egentligen formellt ett beslut som han fattar här och nu i kammaren, om jag förstår det rätt. Min formella begäran ligger fortfarande kvar, och jag har fått svaret att det ska prövas av ansvarigt statsråd i egenskap av myndighetschef alternativt av regeringen som kollektiv. Något definitivt besked har jag inte fått. Men nu säger civilministern att det alltså utgör arbetsmaterial, och då får jag uppfatta det som att det är ett formellt fattat beslut om min begäran om överprövning. Annars får han gärna reda ut det. Han får gärna också förtydliga vem det är som är ansvarigt statsråd, eftersom han i sitt svar till mig hänvisar till ansvarigt statsråd.
Herr talman! Jag vill alltså inte föregå själva hanteringen, och det är regeringen som fattar beslutet, så att vi är klara med den ordning som gäller enligt vår lagstiftning. Eftersom det finns uppgifter som framkommit i medier och också på regeringens webbsida kan man fråga sig om inte det är den allmänna handlingen. Men de uppgifter som är publicerade på hemsidan är en preliminär fördelning som Regeringskansliet har tagit fram och lagt ut för att ge viss ledning om hur medlen kommer att fördelas. Fördelningen görs i enlighet med den överenskommelse som även Moderaterna står bakom. Den preliminära fördelningen är givetvis en allmän handling eftersom den publiceras. Men publiceringen medför inte att ärendet om fördelning är avslutat eller att de andra handlingarna blir allmänna. Granskningen av fördelningsbeslutet kan ske först när ett beslut om fördelning finns, alltså ett regeringsbeslut. I samband med detta beslut kommer beräkningarna av de enskilda bidragen att finnas tillgängliga.
Herr talman! Det här är inte alldeles enkelt att reda ut. Men jag läser innantill i svaret som jag även fått skriftligen i dag. Där står det att Maria Malmer Stenergard har begärt att det ansvariga statsrådet ska pröva det besked som hon har erhållit i denna fråga, det vill säga av tjänstemannen, och jag vill inte föregå prövningen av hennes begäran. Det stämmer helt och hållet att jag har begärt att ansvarigt statsråd ska pröva frågan, och jag har fått beskedet att det antingen blir ansvarigt statsråd eller regeringen. I svaret står det alltså att det är ansvarigt statsråd som ska pröva frågan. Men nu säger civilministern att det är regeringen som ska pröva frågan om min begäran om att få ut allmänna handlingar, om jag förstår det rätt. Jag vill fortfarande veta vem som är ansvarigt statsråd som man hänvisar till i interpellationssvaret. Det kvarstår fortfarande en hel del frågor. Jag vet alltså inte om jag kan få ut beräkningarna och vet inte riktigt hur gången för denna begäran ser ut. Frågan är under beredning. Jag vet inte heller om jag kommer att kunna få ut beräkningarna när regeringen väl har fattat ett definitivt beslut efter det att propositionen har gått igenom. Då kvarstår naturligtvis min centrala fråga: Hur ska regeringen kunna granskas, och hur ska medborgare, kommuner och enskilda medborgare kunna försäkra sig om att fördelningen följer överenskomna principer och kravet på likabehandling av kommunerna? Jag känner mig nu aningen mer förvirrad än när vi började den här debatten, så jag tror att jag får anledning att återkomma på ett eller annat sätt.
Herr talman! Det finns en ordning för detta. Detta regleras ju i vår grundlag, och det är precis den ordning som Regeringskansliet och regeringen följer i de frågor som handlar om utlämnande av allmänna handlingar. Det är självklart den ordning som följs också i detta ärende. Det är viktigt att komma ihåg att om riksdagen hade bestämt sig för att detta underlag som presenteras av regeringen inte var tillräckligt hade man kunnat begära mer underlag. Det finns en ordning för detta. Men finansutskottet har ju ansett att det finns tillräckligt underlag för att fatta ett beslut utifrån det som presenteras av regeringen. Regeringen har därmed följt den ordning som gäller. Jag kommer inte att föregå den rättsliga bedömningen av den begäran som interpellanten har lämnat in till Regeringskansliet, utan den ska göras i den ordning som följer av Sveriges grundlag.